Fru talman! Ida Gabrielsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att människor som är sjukskrivna ska få ersättning från sjukförsäkringen i stället för att tvingas söka ekonomiskt bistånd från kommunen. Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum har överlämnat betänkandena En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för individen och En sjukförsäkring anpassad efter individen . Utredningen har lämnat flera förslag för att säkerställa en mer ändamålsenlig sjukförsäkring. Betänkandena har remitterats och bereds i Regeringskansliet. Regeringen beslutade den 10 september 2020 att ge Försäkringskassan ett uppdrag om förbättrad kvalitet i ärenden om rätt till sjukpenning. Det gäller kvaliteten i handläggningen av ärenden där sjukpenning från dag 180 i sjukperioden nekas, detta mot bakgrund av brister som har identifierats av nämnda utredning. En förutsättning för tilltron till sjukförsäkringen är att Försäkringskassans beslut är begripliga och att myndighetens slutsatser är underbyggda. Den 26 mars 2020 beslutade regeringen om kommittédirektiven Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering . Syftet med utredningen är att säkerställa att sjuk och aktivitetsersättningen ger trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den enskilde samt stabilitet i tillämpningen över tid. Vidare syftar utredningen till att skapa ett mer modernt regelverk som kan bidra till att förebygga ohälsa och ge stöd vid såväl rehabilitering som omställning till annat arbete. Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 30 juli 2021. Regeringen har tagit flera initiativ rörande sjukförsäkringen, och arbete pågår. Människor ska känna sig trygga med att sjukförsäkringen ger ekonomisk trygghet om man blir sjuk och inte kan arbeta. Stöd och en fungerande rehabilitering ska ges för att man ska kunna återgå till arbetslivet.

Fru talman! Tack, socialförsäkringsministern, för svaret! Sjukförsäkringen har länge varit trasig. Coronapandemin har satt detta i blixtbelysning. Sjukförsäkringen är en försäkring som vi alla betalat in pengar till, men när det väl gäller funkar det inte. Tidigare fanns den så kallade stupstocken. Nu ökar utförsäkringarna vid 180 dagar, år efter år, för att 2020 nå något slags topp. Oavsett regering har utförsäkringarna fortsatt. Att det skulle behövas en pandemi för att vi ska förstå att vi alla kan bli sjuka! Otaliga är exemplen på personer som fått lida svårt, men ingenting händer. Många förändringar är nödvändiga. De som redan är utförsäkrade och har förlorat sin SGI måste få upprättelse. Det behövs en kriskommission som ser över detta. Personer som är sjuka kastas i dag ut ur försäkringen och uppmanas att söka försörjningsstöd. Människor lever i bästa fall på sina anhöriga, i värsta fall inte alls. Självmord har för en del känts som den enda utvägen. Undersköterskan Christine Udding ryckte in i vården och smittades med covid-19. Nu nekas hon förlängd sjukpenning. Är det tacken? På liknande sätt har många andra långtidssjuka vägrats den ersättning de borde ha rätt till. Så här kan vi inte ha det. Alla partier måste nu samlas och släppa prestigen. Det handlar om människor som är värda bättre än politiskt spel. Vänsterpartiet har därför väckt ett initiativ om att införa regeringens färdigutredda förslag om förändringar av 180-dagarsregeln och prövningen mot påhittade jobb på arbetsmarknaden. Fru talman! Socialförsäkringsministern har själv sagt att det ligger ett förslag på regeringens bord och att han är beredd att införa det närhelst det finns majoritet för det. Så har socialförsäkringsministern sagt om det förslag Vänsterpartiet nu går fram med. Flera partier har sedan slutit upp, och den majoritet som ministern angett som det enda hindret har Vänsterpartiet nu ordnat. Min fråga är därför: Står ministern fast vid sitt ord? Kommer Socialdemokraterna och regeringen på torsdag, då det avgörs, att stödja utredningens förslag och vara tydliga med att det ska gälla alla sjuka, utan undantag?
Fru talman! Tack, Ida Gabrielsson, för frågan och kommentarerna! Låt mig inledningsvis framföra ett stort tack till Ida Gabrielsson för ett konsekvent engagemang under lång tid för socialförsäkringar och den del av socialförsäkringen där vi ser allvarliga brister, nämligen sjukpenningen. Vi har en situation som vi inte kan acceptera, och det är att människor blir av med sin ekonomiska trygghet när de verkligen behöver den tryggheten för att kunna fokusera på rehabiliteringen. Det regelverk som vi har i dag och den tillämpning som vi har av det regelverket innebär att människor tvingas att avsluta sin vårdinsats och rehabilitering och faktiskt tvingas antingen att söka arbete eller att gå tillbaka till sitt arbete, trots att vårdbehandlingen eller rehabiliteringen inte är slutförd. Det är en sjukförsäkring som sviker människor. Den utveckling som vi ser är att andelen som blir av med sjukpenningen dag 180 har ökat. Vi kunde se att det i år ser ut att bli runt 40 procent som får avslag på sin sjukpenning dag 180. Det är inte något som vi kan acceptera. Vi kan konstatera att pandemin har hjälpt oss att se bristerna i vårt samhälle. Det här är brister som har existerat under lång tid. Nu förtydligas bristerna, inte minst i socialförsäkringarna, när människor som har gjort stora insatser för vårt samhälle inte får den ekonomiska trygghet de förtjänar den dag de blir sjuka. Det är skamligt att sjuksköterskor och undersköterskor inte får slutföra sin rehabilitering utan blir av med sin sjukpenning dag 180. Så här kan vi inte ha det. Precis som Ida Gabrielsson säger har vi förslagen på vårt bord. Jag har här utredningen med titeln En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering . Betänkandet har remitterats, och merparten av remissinstanserna har instämt i analysen och ställer sig bakom förslagen som handlar om att vi ska ändra reglerna i prövningen dag 180, sänka beviskraven och säkerställa att människor får möjlighet att slutföra sin rehabilitering och sin vårdinsats. Hela poängen med de här förslagen är ju att människor ska få förutsättningar att kunna slutföra sin rehabilitering för att kunna gå tillbaka till sitt arbete. Vi har hittills haft låsningar mellan höger och vänster här i kammaren som har gjort att vi inte har kunnat förbättra sjukförsäkringen. Min förhoppning är att vi tack vare de insikter som växer fram under pandemin kan ta oss förbi dessa låsningar så att vi kan lägga undan all politisk prestige och genomföra de här förändringarna. Det är ingen hemlighet att regeringen arbetar med de här förslagen och att vi vill förändra regelverket med utgångspunkt i förslagen. Just nu sitter tjänstemännen på Socialdepartementet och jobbar med förslagen och förbereder en proposition. Detta förutsätter att det finns politiska förutsättningar för att vi ska kunna lägga fram den propositionen: dels att det finns en majoritet här i kammaren, dels att de partier som ingår i budgetsamarbetet kommer överens. De samtalen förs just nu. Min förhoppning är att vi inom kort ska landa i slutsatsen att detta behöver göras och lämna över förslagen till riksdagen, så att vi tillsammans kan göra det som är nödvändigt för att människor ska få ekonomisk trygghet vid sjukdom. Detta är rimliga, befogade förväntningar som svenska folket har. Arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och organisationer för människor med funktionsnedsättning har alla hört av sig under de senaste dygnen och verkligen uppmanat regeringen att agera. Vi gör vad vi kan för att detta ska lösas så fort som möjligt.
Fru talman! Jag tackar socialförsäkringsministern för svaret. För oss i Vänsterpartiet är detta att släppa prestigen. Vi har gått fram med det som är kompromissförslaget, det vill säga utredningens förslag. Vänsterpartiet vill egentligen helt slopa 180-dagarsgränsen och rehabiliteringskedjan i nuvarande form. Vi har en annan idé och ett annat förslag till system för hur människor ska bli friska eller få rätt till ersättning om de ändå, trots insatser, fortsätter att vara sjuka. Den kompromiss som vi går fram med var färdigutredd redan i januari. Det verkar som att departementet ändå har varit ganska snabbt med att titta på förslagen, men nu börjar det kännas bråttom. Förslaget har legat länge på regeringens bord. Socialdemokraterna och socialförsäkringsministern har tidigare lyft upp just bristen på majoritet för förslaget som orsaken till att man inte går fram med det. I dag finns den majoriteten. Därför undrar jag varför Ardalan Shekarabi inte lämnar ett tydligare svar på att man kommer att gå fram med förslaget, som kommer att förbättra för många som har utsatts för utförsäkring.
Fru talman! Ida Gabrielsson och jag har samma inriktning, nämligen att situationen måste lösas så fort som möjligt, helst i går. Det förs samtal just nu mellan de partier som har ett budgetsamarbete, och min förhoppning är verkligen att samtalen leder till att det blir förutsättningar att lägga fram förslag på riksdagens bord så fort som möjligt. Bristerna i sjukförsäkringen drabbar människor varje dag. Vi har bara under de senaste veckorna kunnat ta del av vittnesmål om människor som har gjort stora insatser under pandemin, som har tagit risker för oss och som har arbetat inom sjukvården och äldreomsorgen och smittats av sjukdomen covid-19. Nu när de är sjuka och behöver ekonomisk trygghet för att slutföra sin rehabilitering blir de av med sjukpenningen. Inget parti borde acceptera detta. Ingen borde nöja sig med en sådan situation. Det spelar ingen roll om det är människor som har drabbats av långtidscovid eller cancer eller vad det är för sjukdom. Om arbetsförmågan är nedsatt, om man behöver hjälp, rehabiliteringsinsatser och vårdinsatser, måste man ha en ekonomisk trygghet under den tiden så att man kan slutföra sin rehabilitering och därmed få förutsättningar att komma tillbaka till sitt arbete. Men i dag är det en stor del av de försäkrade som inte får den ekonomiska tryggheten, och vi har vetat det ett tag. Det var därför utredningen tillsattes, och det var därför regeringen påbörjade processen med lagändringar. Nu måste vi tillsammans hjälpas åt. Jag välkomnar den pragmatiska inställningen här, och jag hoppas verkligen att samtliga partier i Sveriges riksdag visar samma pragmatiska inställning så att vi kan ta oss förbi partigränserna och låsningarna och driva igenom förslagen. Därmed gör vi det som svenska folket förväntar sig av oss. Vi är skyldiga våra medborgare detta. Vi är skyldiga alla dem som har gjort stora insatser under pandemin detta, det vill säga att lösa de brister som finns i sjukförsäkringen. Vi ska göra det som krävs så att människor verkligen får möjlighet att slutföra sin rehabilitering. Jag kan inte göra annat än att vädja till alla politiska partier att ta in detta. Visst har vi haft olika ideologiska utgångspunkter i sjukförsäkringsfrågan, men nu när bristerna är så uppenbara och när vi vet att utförsäkringarna ökar så radikalt för varje år som går är det dags att lägga undan ideologiska låsningar, räcka ut en hand till varandra och lösa problemet. Detta gäller speciellt det förslag som finns på vårt bord och har remitterats. Det har dessutom välkomnats av merparten av remissinstanserna. Jag lovar Ida Gabrielsson att regeringen gör vad vi kan för att nå fram med de förändringar som föreslås i denna utredning.
Fru talman! Det var den socialdemokratiska regeringen som satte målet om nio sjukdagar per år. Efter det sköt utförsäkringarna vid 180 dagar i höjden. Det låter bra när Ardalan Shekarabi pratar om ambitionen att vilja förändra för dem som har utförsäkrats och för dem som nu står inför att kanske bli av med sin sjukpenning. Det är bråttom. Vi behöver tillfälliga ändringar för alla sjuka oavsett diagnos, men vi behöver framför allt förändra och förbättra permanent. Menar socialförsäkringsministern på fullaste allvar att i ett sådant läge låter Socialdemokraterna ett parti som har knappt 2 procent diktera hur och om vi ska komma fram med en gemensam lösning? Som jag förstår det är en stark majoritet i riksdagen för förändringarna, om socialförsäkringsministern menar det han säger. Då måste Socialdemokraterna visa var skåpet ska stå och se till att man menar allvar med dessa frågor. Annars känns det mer som prat och inte så mycket verkstad. Jag hoppas verkligen att frågan är så pass prioriterad för socialförsäkringsministern och för Socialdemokraterna att vi nu på torsdag när Vänsterpartiet väcker förslaget kan få en majoritet redan då i frågan. Det gäller både tillfälliga lättnader för alla och framför allt för de permanenta förändringar som de utförsäkrade och sjuka har väntat på så länge.
Fru talman! Jag tackar Ida Gabrielsson för interpellationen, som verkligen behövs. Jag vill instämma i Ida Gabrielssons ställningstagande om att ord inte räcker. Det är självklart att varken ord eller ställningstagande i riksdagen genom ett utskottsinitiativ är tillräckligt, utan det som krävs är en lagändring. Det är regeringens uppgift att bereda en lagändring och lägga fram förslag på riksdagens bord om konkreta lagändringar. Det är också det som är inriktningen på vår politik. Vi instämmer i den kritik som framförs i utredningen mot den rådande ordningen och det regelverk som tillämpas i dag av Försäkringskassan. Det finns uppenbara brister när det gäller rätten till ekonomisk trygghet vid sjukdom. Ur vårt perspektiv är det inget alternativ att acceptera en sådan utveckling. Jag är stolt medlem i det parti som byggde upp socialförsäkringen och som tog striden i kammaren för införandet av den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen. Jag ser det som en skyldighet att i denna regering tillsammans med de partier som tar ställning för en bättre sjukförsäkring agera så att vi tillsammans återigen kan återupprätta den ekonomiska tryggheten för långtidssjuka. Jag använder ordet återupprätta eftersom det i dag inte finns ett tillräckligt bra ekonomiskt skydd för de långtidssjuka. Det måste bli ändring på detta, och regeringen avser att agera och göra det vi kan för att regelverket ska ändras.